Herr talman! Om man gör som Erik Johansson, gör man det lätt för sig. Att bara tala om ökningar och mera pengar är populärt. Jag nämnde också i min inledning att som politiker är det svårt att säga nej till förbättringar. Skillnaden mellan Erik Johansson och oss reservanter är att vi också tar hänsyn till den totala ekonomin. Med detta sammantaget kan man inte bara gå fram och göra som socialdemokraterna vill. Jag pekade i min inledning på vad den socialdemokratiska politiken hade lett fram till under hösten. Vi har fått en ökad inflation och ett ökat budgetunderskott, reallönerna håller på att sjunka och man får kraftigt ökade kostnader i kommuner och landsting. Alla de här kostnaderna drabbar ju både arbetslösa och sjukskrivna. Då är det inte så enkelt att man kan säga att om vi genomför momshöjningen, devalveringen eller vad det nu är, så sker en förbättring på ett annat håll. Totalt sett i ekonomin sker det en försämring, och konsumenterna kan nu för tiden påtagligt konstatera att det är så. Därför kan man inte blunda för det totala sammanhanget och tro att det bara gäller att fria till vissa grupper och ge dem ökningar. Visst är det lätt att göra det, men har man ansvar skall man inte bete sig på det viset. Arbetslöshetskassornas samorganisation har begärt ökningar — det har man gjort hela tiden. Det finns en massa organisationer här i samhället som begär mera. Många av dessa organisationer är ganska närstående Rörelsen. När det då är en s.k. icke-socialistisk regering, blir ju kraven därefter. Jag tycker det är ganska logiskt. Varför kom det inga krav mellan 1974 och 1976? Då hörde man inte så mycket ifrån denna samorganisation, men då satt ju socialdemokraterna i regeringen. Efteråt har de varit högljudda varje år och trumpetat. Det är som Elver Jonsson säger, eftersläpningen skedde mellan 1974 och 1977. Det är helt enkelt ett faktum. Sedan har vi hängt med i prisutvecklingen. I vår motion har vi sagt att vi inte är emot höjningar till de arbetslösa. Däremot säger vi att regeringen skulle återkomma den 1 juli 1983. Detta vill dock inte utskottet vara med på. O. K., Erik Johansson, visst är det från den lägre nivån i det här fallet, men kom ihåg att vi tar hänsyn till den totala ekonomin. Därför kan man inte bara fria till vissa grupper.
Herr talman! Först ett tack till Erik Johansson för att han till protokollet läste in vad som hände under denna period. När det handlar om många, ibland svårtolkade siffror kan det vara bra att ha dem på pränt. Detta styrker ju den tes jag drev, att den verkliga eftersläpningen skedde mellan den 1 januari 1974 och den 1 januari 1977, dvs. under den period då den socialdemokratiska politiken rådde. Så var det det där med skärpningen. Erik Johansson beskärmar sig över att det blir en skärpning, då det kan förekomma arbetslöshet utan ersättning. Men detta gäller även i socialdemokraternas förslag. Här handlar det alltså om en gradskillnad och inte om en artskillnad. Jag tror det är viktigt att säga detta inför kammaren. Sedan vill jag kommentera att det skulle innebära en kostnad för löntagarna med de regler som riksdagen beslöt i våras — som f. ö. fortfarande gäller — nämligen att det lägre statsbidraget skulle vara så negativt för löntagarna. Ja, det är inte så säkert. Ni socialdemokrater föreslår ju, Erik Johansson, att arbetsmarknadsavgiften skall höjas med 0,5 96. Men det är väl ingen i denna kammare som tror att det kan passera opåtalat i en avtalsrörelse. 0,5 20 i det sammanhanget innebär drygt 300 kr. för arbetarkollektivets löntagare och över 400 kr. för en TCO-medlem. Så visst kostar också den modell som socialdemokraterna föreslår. Sedan när det gäller den uppräkning av A-kasseersättningen som skedde den 1 juli föreligger förslag i detta avseende också i dag. Om ersättningen är att säga att den inte ens ligger i närheten av sjukförsäkringen. Det gäller det beslut som riksdagen har tagit och även socialdemokraternas förslag i dag.
Herr talman! Vid flera tillfällen har debatter förts i denna kammare om vår arbetsmarknadspolitik, om hur den har vuxit fram och hur den har formats av utvecklingens krav med dess klart angivna målsättningar att ge arbete och trygghet åt de anställda och att tillgodose kraven beträffande den strukturella utvecklingen. I det avseendet har det skapats olika verkningsfulla instrument. Vad vi kritiserar de borgerliga regeringarna för är att de inte fullföljde uppgifterna i det sammanhanget med samma intensitet som den socialdemokratiska regeringen gjorde. Även om det var en internationell och besvärande lågkonjunktur under den tiden, så var det ju inte en enstaka företeelse. Lågkonjunkturer har förekommit tidigare. Låt mig vidare erinra om dels den debatt som vi hade i går, dels tidigare interpellationsdebatter. Från regeringens sida har vi vid de tillfällena redovisat de insatser som har gjorts för att stimulera sysselsättningen så att jobb skapas. Jag finner ingen anledning att upprepa argumenten i det avseendet, utan jag bara hänvisar till dem. Ingvar Karlsson i Bengtsfors säger att det är samorganisationerna som skall bestämma och inte vi. Den socialdemokratiska regeringen följde faktiskt helt kassornas samorganisations önskemål, därför att dessa vid regeringens prövning befanns vara motiverade. Att gå in på en fullständig redovisning av motiven för detta skulle föra alltför långt. Vägledande har varit tryggheten, köpkraften, principerna och skyddet vid inkomstbortfall. Sedan är det så att det ju är fråga om en intresseorganisation, där medlemmarna betalar avgifter och samhället tillskjuter en del. Vi anser det vara ett samhällsintresse, och vi vill ha en ökning här — i förening med den arbetsmarknadspolitik som vi har förordat och som vi driver med de medel som anvisats. Jag tänker också på den väntade avtalsrörelsen och de konsekvenser som det kan få om vi inte får igenom våra förslag. Vi är således övertygade om det riktiga i socialdemokraternas förslag.

Herr talman! Arbetslösheten är omfattande i Sverige. Under 1982 kommer nog tyvärr totalt närmare en halv miljon människor att uppleva en eller flera kortare eller längre arbetslöshetsperioder. Långt fler kommer att ha känt av arbetslösheten bland sina allra närmaste. Arbetslösheten är en tung börda att bära för dem som drabbas — det är som om en bit av dem själva, av människovärdet försvinner. De negativa sociala konsekvenserna kan för vissa enskilda bli djupt allvarliga. Utöver de problem som arbetslösheten i sig medför anser de borgerliga ledamöterna i riksdagen nu liksom i våras att de arbetslösa också kan bära en väsentligt sänkt ekonomiskt standard. Den proposition om förbättrad arbetslöshetsförsäkring som nu ligger på riksdagens bord innebär att socialdemokratin uppfyller ett av sina fyra vallöften. Det är ett uttryck för den självklara solidaritet som samhället i dess helhet bör känna med dem som drabbas av arbetslöshet under längre eller kortare tid. Under de borgerliga regeringsåren har ersättningen till de arbetslösa successivt urholkats, så att den nu ligger på en nivå långt under vad riksdagen en gång menade var rimlig för de arbetslösa. Det innebär att man i många yrkesgrupper får bara mellan 50 och 60 96 av sin tidigare inkomst vid en månads arbetslöshet. Arbetslöshetsförsäkringen ger efter de borgerliga åren inte den trygghet som många trott sig vara garanterade. De borgerliga regeringarnas successiva urholkning av ersättningarna till de arbetslösa och sänkning av statsbidragen till arbetslöshetskassorna är uttryck för en blind spariver. Visst är det sant att de arbetslösa kostar det svenska samhället många miljarder. Visst är det sant att kostnaderna har ökat mycket kraftigt det senaste året. Utgifterna för den öppna arbetslösheten har under de senaste åren av borgerligt styre fått ta en allt större del av den totala kostnaden för arbetsmarknadspolitiken. Men bara den som är väldigt cynisk eller väldigt okunnig om de arbetslösas ekonomiska villkor kan tro att lösningen på dessa problem ligger i att spara på arbetslöshetsstödet. Det är inte därför att de arbetslösa fått det för bra som kostnaderna har ökat. Det är själva arbetslösheten — inte de arbetslösa — som skall angripas. Det krävs krafttag för att vända den ekonomiska utvecklingen. Vi måste stimulera produktion och investeringar. För att klara detta tvingas vi hålla tillbaka konsumtionen. Men det kärva ekonomiska läget får inte tas till intäkt för att rasera det trygghetssystem som har byggts upp i vårt land. Den socialdemokratiska regeringen är väl medveten om behovet av stramhet när det gäller statens utgifter. Men vi är inte beredda att låta denna återhållsamhet gå ut över dem som behöver samhällets stöd allra bäst. Detta är den grundläggande motiveringen bakom den proposition och det utskottsbetänkande som vi nu debatterar. Den nivå på arbetslöshetsersättningarna som de nuvarande bestämmelserna om en högsta dagpenningklass på 230 kr. medger är enligt vår mening otillräcklig. Den innebär att vi lägger en orimligt stor del av bördan för de ekonomiska problemen på de arbetslösa själva. Därför föreslår vi nu att dagpenningklassen höjs till 280 kr. Om någon till äventyrs skulle tro att detta skulle locka de arbetslösa att leva i sus och dus, måste jag göra dem besvikna. Även efter denna höjning kommer de arbetslöshetsförsäkrade arbetslösa att få känna på en inkomstminskning. Den som har tjänat 82 000 kr. per år och som är arbetslös en månad får 4760 kr. i arbetslöshetsersättning för den månaden, om han har 280 kr., alltså den högsta dagpenningklassen. Detta är 69,7 20 av den tidigare inkomsten. Om arbetslösheten varar tre månader blir kompensationsnivån 83,3 20. Vid längre arbetslöshet ökar kompensationsnivån ytterligare, och om man räknar bort karensdagarna blir kompensationsnivån 90,1 Z6. De borgerliga säger att arbetslöshetsersättningarna höjdes så sent som den 1 juli och att det därför inte är rimligt att höja dem nu igen. Sanningen är att den höjning som gjordes den 1 juli var alldeles för liten. Visserligen har de borgerliga haft för vana att alltid pruta på de krav på höjda dagpenningar som arbetslöshetskassornas samorganisation framfört, men det nya som hände i våras var att prutningen den gången var så mycket större än tidigare. De borgerliga använde solidariteten som argument när de föreslog och beslutade att statsbidragen till arbetslöshetskassorna skulle sänkas från genomsnittligt 90 26 till 80 20. På detta sätt minskade statens direkta utgifter för försäkringen. Kassorna, dvs. deras medlemmar, fick acceptera den övervältring av kostnaderna som blev följden. Solidariteten skulle enligt den borgerliga argumentationen innebära att de kassamedlemmar som har ett arbete borde kunna betala mer till dem som inte har det. Detta resonemang har flera brister. Först och främst innebär det att de som inte är med i arbetslöshetskassor och de som lever på annat än arbetsinkomster får ta en mindre del av kostnaden för arbetslösheten. Men dessutom innebär övervältringen av kostnaderna på arbetslöshetskassorna att kassor med hög arbetslöshet drabbas hårdare än andra kassor, där arbetslösheten är lägre. Tjänstemannakassorna har ju som regel lägre arbetslöshetsrisk än arbetarnas kassor. Varför skall en tjänsteman vara mindre solidarisk med de arbetslösa än en arbetare? Akademikernas kassor har lägre arbetslöshetsrisk. Varför skall en person som har fått glädjen att genomgå en lång utbildning vara mindre solidarisk med de arbetslösa än den som bara gått i den gamla folkskolan? Solidaritet är mer att ge än att ta, sade Gro Harlem Brundtland på den kongress då hon valdes till ordförande i det norska arbeiderpartiet. Det var ingen akt av solidaritet de borgerliga visade, när de tog en del av statsbidragen från arbetslöshetskassorna. Regeringens förslag till höjningar av ersättningen till de arbetslösa och återställande av statsbidragsnivån för arbetslöshetskassorna bygger på tanken att kostnaden för arbetslösheten är något som samhället i dess helhet bör stå för. Det finns inget skäl att utpeka löntagare eller arbetslöshetskassemedlemmar som mer skyldiga att ta ekonomiskt ansvar för de arbetslösa. Herr talman! Ansvaret är och förblir gemensamt för oss alla. Vi socialdemokrater avser att ta på oss vårt ansvar.

Herr talman! Arbetsmarknadsministern säger att ersättningen har urholkats under Fälldinregeringarnas tid, att tryggheten har försvunnit osv. Sparivern var alltför stor, sade hon också. Ja, visst sparade man, men det fanns ändå många som klagade på att vi var för släpphänta när det gällde ekonomin. Jag tror att också väldigt många från arbetsmarknadsministerns parti var inne på samma linje. Om vi skall tala om urholkningar vill jag säga att vi efter den 19 september har fått veta att dessa fortsätter. Nästa år skall ju reallönen minska med 5-6 fo. Också det är en urholkning, men den är en följd av den socialdemokratiska politiken. Arbetsmarknadsministern spelar på känslorna. Metl darr på rösten talar hon om solidaritet och om de arbetslösa och de svaga i samhället. Jag nämnde tidigare att jag också tycker att det är besvärande när det gäller de här grupperna som inte har det lika bra ställt som högavlönade, vilka kanske samtidigt även har höga pensioner. Det håller jag alltså med om. Men det går inte att lösa det problemet genom att höja momsen. Det slår hårt mot många grupper. Inte minst i går hörde vi talas om hur mycket detta betydde för en tvåbarnsfamilj. Här kompenserar man då med litet barnbidrag, men man når inte ända fram med resultaten. Arbetsmarknadsministern talade om arbetslösheten, och självfallet är den roten till det onda. Men nu, när vi har fått en så handlingskraftig regering, vill jag fråga arbetsmarknadsministern: När kommer vi att nå den här fulla sysselsättningen under denna valperiod? Och är vi på något sätt beroende av utlandet i detta avseende? Det är två frågor som jag tycker hänger mycket väl samman och som ju har med arbetslösheten att göra. Är vi alltså beroende av utlandet?

Herr talman! Regeringen har i denna debatt och på många andra sätt klargjort den vikt vi fäster vid att de fyra löften som gavs i valrörelsen från socialdemokraterna snarast möjligt förverkligas. Regeringen har vidare gjort klart att utgifter i samband härmed fullt ut måste finansieras. Jag har i denna debatt utvecklat motiven för detta. Efter det att vi vid riksdagens behandling av våra förslag funnit att skäl kunde anföras för vissa kompletteringar för att trygga reformernas genomförande har några frågor ytterligare övervägts. Med anledning härav kommer regeringen att tillsätta en utredning med uppdrag att klarlägga förutsättningarna för och konsekvenserna av en differentiering av mervärdeskatten i syfte att helt eller delvis skattebefria ur konsumentoch näringssynpunkt väsentliga varor. Utredningen får också i Nr 52 uppdrag att mot bakgrund av dessa överväganden utarbeta ett konkret förslag. Utredningen skall arbeta skyndsamt. I Vi har vidare beslutat att ta bort effekterna av momshöjningen på matvaror. Om man räknar in de 230 milj.kr. som vi redan lagt fram förslag om, kostar detta totalt 660 milj.kr. För konsumenterna bör detta innebära minskade kostnader på inemot 1 miljard kronor. Detta innebär att priset på mjölk kan sänkas med 3 öre per liter i stället för den prishöjning på ca 30 öre som på grund av jordbruksuppgörelsen skulle ha kommit den 1 januari. Priset på ost kan hållas oförändrat. Vidare tillförs regleringskassan för fisk medel, varigenom vi kan förebygga prishöjningar på fisk. För att finansiera ökningen av livsmedelssubventionerna kommer regeringen att föreslå att tobaksskatten höjs den 1 februari 1983 med 3 öre per cigarett av mindre storlek samt motsvarande höjningar av andra tobaksvaror.

Herr talman! Så är då detta över. Vi har fått en ny underbar natt, och efter det att Olof Palme i går förhandlade från den här talarstolen och nämnde att det bara gällde 600 miljoner samt att studiecirkeln skulle fortsätta, föddes i natt den röd-röda koalitionen. Hela den här operationen, hela knytningen av alla era prioriterade löften till momsen, som syftade till att sätta kommunisterna på plats, ledde till motsatsen. Herr Palme var så angelägen att få sitta på plats att Lars Werner kunde sätta Olof Palme på plats. Vi är litet överraskade, det medges. Vi hade 29 trott att Olof Palme, eller snarare socialdemokraterna, hade mer kurage och skulle inse faran i att låta kommunisterna bestämma kursen och takten i svensk politik. Den öppna handen har fått en särskild innebörd — det var vänsternäven det var fråga om, inte en öppen hand riktad mot den halva av Sveriges folk som inte vill ha en socialistisk samhällsordning. Men det är inte första gången vi är med om detta. När arbetsgivaravgiften infördes i början av 1970-talet var Olof Palme — då som nu — statsminister. Då som nu gjorde han upp med kommunisterna. Det var en nödvändighet då. Per Albin Hansson och Tage Erlander förhandlade aldrig med kommunisterna. Men det som då var nytt tycks nu ha blivit en vana. Isak, herr talman, får dessa nattliga övningar till resultat, såvitt jag förstår, att ytterligare en skatt höjs, ytterligare bidrag delas ut till alla och envar. I en tid när vi har större anledning än någonsin att hålla nere skatten och hjälpa dem som verkligen har problem, sprätter vi ut ytterligare hundratals miljoner för att alla — högsom låginkomsttagare — skall få billigare fisk och billigare grönsaker och, om jag uppfattade statsministern rätt, oförändrat pris på osten. För att betala detta höjer ni tobaksskatten med 60 öre per paket. Det återstår att se om den här rundgångsritualen är tillräcklig för att finansiera de nya bidragen. Ett inslag i den här röd-röda koalitionen är att det skall tillsättas en utredning om differentierad moms. Den frågan har utretts, stötts och blötts, tidigare. Men överenskommelsen om utredning får snarast ses som en symbolhandling för att ytterligare stryka under socialdemokraternas politiska eftergifter gentemot kommunisterna och deras ledare Lars Werner. Förstod jag Lars Werner rätt är utredningen bara ett led i arbetet att införa en differentierad moms. Jag vet inte om socialdemokraterna har gett efter totalt på den punkten — men det kanske också krävdes för att ni skulle få majoritet. Sammanfattningsvis, herr talman, har den socialdemokratiska minoritetsregeringen skaffat sig en majoritet med hjälp av kommunisterna. Kommunisterna har vunnit en viktig seger över socialdemokraterna, en seger i form och en seger i sak. Ni tvingade den socialdemokratiska minoritetsregeringen till förhandlingsbordet och vann där, som jag sade, både i form och i sak. Resultatet av dessa överläggningar och överenskommelsen i denna röd-röda koalition och regeringens politik sådan den är föreslagen blir nu ökade skatter på snart sagt alla områden, nya skatter på många områden, ökade bidrag på många områden, fler bidrag på många områden. Vi får en större offentlig sektor, fler transfereringar, mer rundgång, mindre utrymme för var enskild svensk medborgare. Men vi får fler som skall administrera, bestämma, ta ut skatter, kontrollera, skriva och fylla i blanketter. Vi får fler bidrag som de skall hantera och dela ut. Kommunisterna har drivit socialdemokraterna framför sig ännu ett steg mot socialismen.

Herr talman! Trots den självtillräcklighet och maktfullkomlighet som den nya socialdemokratiska regeringen har startat sitt arbete med är det nu klarlagt att vänsterpartiet kommunisterna kan diktera regeringspolitiken. Det kan inte skada att det blir klarlagt för svenska folket att det är den faktiska innebörden av resultatet av det val vi har bakom oss. Det kommer naturligtvis att innebära en ytterligare vänstervridning av den politik som kommer att föras i landet. Redan den uppgörelse som nu är träffad får det konkreta resultatet att de båda partierna tillsammans går vidare på vägen att höja det totala skattetrycket i landet. Ju mera man höjer det totala skattetrycket — det är närmast en självklarhet, och det gäller i synnerhet om man lägger det ökade skattetrycket på indirekta skatter — desto större kommer behovet av transfereringar av olika slag att bli. Det innebär att nettovinsten från statskassans synpunkt av skattehöjningarna kommer att utebli. Det kommer att leda till att underskottet i statens affärer ytterligare ökar. En av de punkter som ingår i uppgörelsen mellan de båda partierna är tillsättandet av en utredning om differentierad moms. Differentierad moms har varit uppe till seriösa utredningsförslag många gånger tidigare. Man har då framför allt på tekniska grunder kommit fram till att vi inte borde gå den vägen. Jag vill påminna om en annan sak, som man bör hålla i minnet när man diskuterar en differentierad moms. I synnerhet gäller det resonemanget när man talar om en differentierad moms som något slags alternativ till livsmedelssubventionerna. Jag tänker på den fördelningspolitiska effekten. Om man ersätter livsmedelssubventioner med en differentierad moms får man effekter som rimligen är fördelningspolitiskt felaktiga. Låt mig göra det mycket kort och koncist: Om vi har en livsmedelssubvention på kött är subventionen per kilo kött lika stor, om man köper köttfärs och gör sina köttbullar själv som om man köper färdiga köttbullar som bara skall värmas upp. Väljer man den differentierade momsen blir skatterestitutionen avsevärt större för den som köper de färdiga köttbullarna. Då blir det också en restitution på skatten för emballaget. Låt mig ta ett annat exempel. Det finns familjer som på grund av sin ekonomi inte så ofta kan köpa bakdelsköttet av ett djur utan köper det billigare köttet. I dag är restitutionen per kilo lika stor för det billigare köttet som för det dyrare. Med differentierad moms får den som har råd att köpa innanlår och toppbitarna av ett djur en mycket större restitution än den som på grund av sin familjeekonomi måste hålla sig till det billiga och det icke så dyra köttet. Jag berörde i går de här fördelningspolitiska frågorna och konstaterade då att socialdemokraterna när det gäller de frågorna har gått vilse och tappat bort vad som borde vara den naturliga riktpunkten för fördelningspolitiken. Den uppgörelse i det här avseendet som de nu har träffat understryker den kritiken och gör den ännu mer befogad.

Herr talman! Det står nu alltså klart att momsen ändå kommer att höjas med 2 26. För vanliga barnfamiljer innebär det en årlig merkostnad på ca 1000 kr. För detta skall de kompenseras med i bästa fall ett par hundralappar. Mönstret känns igen: Skatter höjs med stora belopp; för att snygga till den politiska bilden kompenseras skattehöjningarna med litet fickpengar. Innan regeringen är klar med den skattehöjningsrunda som man nu är inne i har skatterna stigit med så där 10 miljarder kronor, vilket är ungefär lika mycket som en 50-procentig höjning av den statliga inkomstskatten. Genom att ta höjningarna i små steg på olika slags varor och andra skatteobjekt och samtidigt tala vitt och brett om kompensationer som i själva verket är futila försöker man frammana bilden av något slags fördelningspolitisk linje. Med ett dödsförakt som vore värt ett bättre mål tar regeringen dag för dag allt snabbare steg mot ättestupan för svensk ekonomi. Vpk har all anledning att känna sig nöjda. De har aldrig haft krav på sig att presentera någon sammanhängande ekonomisk politik. För dem är problemet så enkelt: Sänk priserna, sänk hyrorna, höj lönerna och kläm åt kapitalet! Budgetunderskott, inflationsrisker, dåliga affärer med omvärlden och annat sådant som vi andra tvingas känna bekymmer för har aldrig spelat någon som helst roll för de svenska kommunisterna. De får tugga sina teser i fred. Inga journalister granskar någonsin hållbarheten i deras kalkyler, inga snärjande frågor ställs. Just nu solar de sig i fotoblixtarnas ljuva sken. Alla är imponerade över deras seger. Nu, när de för några subventionsören mer på mjölken, någon subventionskrona till på biffen och ännu en i raden av utredningar om differentierad moms går med på att allt annat blir dyrare, har det.o.m. själva glömt att det var lägre priser, inte högre, som de slogs för i valrörelsen. Mest imponerad av vpk:s konster tycks regeringen själv vara. För första gången någonsin, såvitt jag vet, har en svensk regering satt sig ner och förhandlat med kommunister. Det hade funnits andra utvägar. Man visste att det inte fanns majoritet vare sig hos folket eller i riksdagen för en momshöjning. Den skulle ändå drivas igenom, kosta vad det kosta ville både för statskassan och för den politiska moralen. Det är ändå inte vpk som skall fördömas i dag. De har kohandlat och vunnit några poäng. De har naturligtvis all rätt i världen att göra så. De är tungan på vågen i den svenska riksdagen. Den socialdemokratiska minoritetsregeringen behövde deras stöd för att träda till och behöver deras stöd för att kunna regera. På sätt och vis är det bra att detta nu blir klart och öppet redovisat. Har vi en socialistisk majoritet i riksdagen så har vi, och det är bra att det blir klarlagt att den består av två partier, inte av ett. Vad som också har klarlagts är att ur denna majoritet har sprungit en genuint dålig regering. Den handlingskraft den ägde räckte till en devalvering för vilken varken behövdes väljarmandat eller riksdagsstöd. Vad vi har fått uppleva därutöver och därefter är en förvirrad flykt från vallöften, ett farväl till den gamla arbetarrörelsens känsla för nationell enighet och ansvar för Sveriges ekonomi. Borta är den gamla noggrannheten i det politiska Nr 52 arbetet som krävde att viktiga förslag förbereddes och granskades innan de presenterades i riksdagen. Borta är lojaliteten med givna löften till väljarna och ingångna avtal med andra partier. Kvar är bara den osminkade makthungern, ett oblygt pokulerande med starka organisationer och ett hänsynslöst utnyttjande av svaga. Det som hänt de senaste dygnen är en konsekvent uppföljning av de s.k. förhandlingarna med mittenpartierna i skattefrågan. Vad som i den frågan var högsta visdom på våren 1981 var bara ett dåligt skämt hösten 1982. Medan mittenpartierna fick studera meningslösa tabeller över hypotetiska skatteutfall satt LO och dikterade de skatteskalor som skulle gälla. LO ville ändra i de skalor som mittenregeringen gjort upp med socialdemokraterna om. Visst, sade regeringen, det går bra. LO ville inte ha något extra inflationsskydd i skatteskalorna till följd av devalveringen. Visst, sade regeringen, då glömmer vi att Olof Palme sagt motsatsen både offentligt och i förhandlingarna med mittenpartierna. LO ville dessutom ha avdragsrätt för fackföreningsavgift — ”det kostar bara 1200 milj.kr.”. Visst, sade regeringen, det går bra. Visserligen har vi ont om pengar, men ingen utgift kan vara angelägnare än just denna. I dag vill vpk ha 500 miljoner till i matsubventioner. Visst, säger regeringen, det går bra. Visserligen sade Olof Palme i valrörelsen att just matsubventionerna var ett lämpligt område att spara på, men det var då det. I går i riksdagsdebatten lät Olof Palme kammaren förstå att det inte skulle bli tal om någon eftergift åt vpk. Vad han suttit och pratat med Lars Werner om kvällen och natten innan är ovisst. Men det var först när vpk i riksdagsdebatten klargjort att man menade allvar med att man tänkte stödja de icke-socialistiska partiernas nej till momsen som Olof Palme förstod. Var det bara 600 å 800 miljoner i matsubventioner ni ville ha, sade han med oförställd häpenhet. Det hade han inte haft en aning om, trots att tidningarna skrivit spaltmil om att det var just dit vpk ville komma. Det är alltså där vi är nu. Utgift staplas på utgift, skatt på skatt, i ett nästan skenande tempo. Att det hör till kardinalproblemen för svensk ekonomi att både utgifterna och skatterna är för höga bekymrar inte regeringen det allra minsta. Gud bevare land och folk för denna sortens folkfrontspolitik!

Herr talman! Surare rävar har aldrig jagat ett rönnbär än de tre som jag just sett paradera i talarstolen. Vad är det som har inträffat? Jo, vi får igenom våra fyra vallöften och får förhoppningsvis igenom höjningen av mervärdeskatten. Vad vi har gjort är att i stället för att höja skatten på livsmedel höja den på tobak i begränsad omfattning. Det är en ganska rimlig fördelningspolitik, tvärtemot vad Thorbjörn Fälldin sade. Enligt slagordsvokabulären kan man säga: Hellre litet mjölk åt barnen än piptobak åt Thorbjörn. Hellre en rejäl ostsmörgås åt Kalle än feta cigarrer åt Uffe och hans hejdukar. Det är detta enkla det är fråga om. 33 Ola Ullsten talade om häpenhet. Redan i förrgår framstod det klart att det här fanns en möjlighet. När vi räknade närmare fann vi att det var ganska litet som skiljde. Och det gick att byta på detta sätt med livsmedel och tobak. Jag respekterade att frågan om matmomsen var en stor och viktig fråga för vpk, och då kunde vi gå dem till mötes på den punkten. Jag förstår inte varför Thorbjörn Fälldin är så missnöjd med att livsmedelssubventionerna ökar. Detta är ju någonting som jordbrukarorganisationerna ständigt kräver, och nu har de ju stora avsättningssvårigheter. Varför vill inte Thorbjörn Fälldin vara med och resonera om sådana ting? När de tänder adventsljusen nere på Lantbrukarnas riksförbund, är det nu Lars Werner som är deras Staffan stalledräng snarare än Thorbjörn Fälldin. Jag förstår inte varför han överlåter åt vänsterpartiet kommunisterna att föra jordbrukarnas talan. Den oerhörda surheten speglar ett enkelt faktum: att de stora förlorarna är de borgerliga partierna. De har fallit på eget grepp. De satsade på en socialt orättfärdig politik, nämligen att låta pensionärerna, de arbetslösa, de sjuka och barnfamiljerna bära krisens bördor. Den politiken dömdes ut först av väljarna. Det fanns ingen majoritet för den politiken, och i dag döms den förhoppningsvis ut av Sveriges riksdag. Det är det första och det centrala. För det andra drog ni er inte för att manipulera med riksdagsordningen. Ni försökte ändra och tänja riksdagsordningen och enligt kammarkansliet bryta mot den för att få med kommunisterna, men det lyckades inte. Detta kommer att leva kvar. Försöket är gjort, även om det inte lyckades. För dem som stundom brukar tala så högt om de demokratiska spelreglerna är detta naturligtvis ett andra nederlag. För det tredje sökte ni med lock och pock fånga in kommunisterna i en ohelig allians för att komma åt den regering vars tillkomst ni inte kunde hindra i demokratiska val. Detta är ju också fundamentalt. Jag tror att det var Stockholmstidningen som skrev: Icke en taggtråd, icke en öststatssocialism, icke ett fångläger i gårdagens debatt, utan smeksamma ord till kommunisterna — kan ni inte stödja oss för att fälla denna regering? Nu försöker ni dra upp garnityret. Det var ju parodiskt när vår vän slagordsautomaten gick i gång: Här hade socialism införts med hjälp av osten. Men detta saknar ju trovärdighet, för i går ville ni ju till nästan varje pris ha kommunisternas stöd. Det förenklade självfallet för oss. Det är ju så att har vi ett parti som är representerat här i riksdagen skall det få vara med i den demokratiska processen. Det har vi alltid ansett, och jag tycker att det skall vara så även i fortsättningen. Jag ställde i gårdagens riksdagsdebatt två krav som för oss var oavvisliga. Det ena kravet var att de fyra vallöftena skulle genomföras, och det andra kravet var att de måste fullt ut finansieras. Nu kommer vi att få majoritet för detta, vilket är mycket tillfredsställande. Den politik som fick väljarnas stöd i valet har också fått riksdagens stöd och skall, om det stödet nu finns vid voteringen, genomföras. Detta måste också de borgerliga acceptera. Under oppositionsåren fick vi vara med om att ni natt efter natt voterade igenom era förslag med en rösts majoritet utan att vi fick tillfälle till diskussion. Slagordet var att här diskuterar vi inte, här voterar vi. Men under denna tid tror jag inte vi någon gång använde tillnärmelsevis så hårda ord som ni vräkte ur er på de här minuterna. Jag tror ni på dessa tre repliker vräkte ur er mer hårda ord än vi orkade med på sex år, och det är liksom litet oroande. Det är min alldeles uppriktiga förhoppning att julefriden skall medverka till att tonläget dämpas och att det skall bli möjligt att skapa bredare samförstånd i stora och viktiga politiska frågor. Ni led nederlag i valet, i hög grad till följd av de fyra frågor som vi i dag behandlar. Det är ganska konsekvent att det nederlaget i valet åtföljs av ett nederlag i voteringen i riksdagen. Det är vanlig demokratisk ordning. Men jag hoppas att ni inte skall krypa ner så djupt i bitterhetens brunnar att allt förnuftigt samtal blir omöjligt i fortsättningen i Sveriges riksdag.

Herr talman! Låt mig först ta upp Olof Palmes nu upprepade anklagelse att vi skulle manipulerat med riksdagsordningen. Jag vill säga att detta är en förolämpning, kanske inte främst mot oss, utan mot riksdagens talman, som var beredd att ställa vårt förslag lika väl som ert under proposition. Att påstå att talmannen skulle medverka till manipulering är en förolämpning inte bara mot talmannen, utan också mot riksdagens kammarkansli. Olof Palme tycks inte någonsin höra på sig själv när han beskyller oss för att komma med hårda ord.

Men vad vi konstaterar i dag och vad som oroar oss är att en socialdemokratisk minoritetsregering för första gången, oss veterligt, förhandlar och direkt överlägger med kommunisterna för att komma överens. Olof Palme sade att i går fick han klart för sig hur litet det var som skilde. Det är i så fall förvånande att denna regering, med kanslihusets resurser, inte kom underfund med det tidigare, utan att statsministern själv, så sent som kvällen innan, hotade med att avgå om man inte fick igenom sitt förslag ograverat. Det är dessa frågor som är de viktiga. Den röd-röda koalitionen, som enligt Olof Palme är en helig allians efter vad jag kan förstå, har nu beslutat och kommer här att driva igenom ett stort antal skatter. Det är detta frågan gäller. Det gäller inte bara den lilla slutgiltiga uppgörelsen. Den ekonomiska politik som denna röd-röda koalition gemensamt står för innebär höjning av skatter med över 10 miljarder kronor och höjning av statsutgifterna bara detta budgetår med över 20 miljarder kronor. Detta leder oss rätt ut i en politik om vilken man kan säga att nästan alla världens regeringar i dag går i motsatt riktning. Det är detta som är det allvarliga. Ni har valt en röd-röd koalition. Det står er fritt att göra så. Ni får ta det ansvaret och göra de bedömningarna. Vi förbehåller oss rätten att påpeka det i riksdagen — utan slagord, Olof Palme.

Det är detta saken gäller, Olof Palme. Det gäller icke cigarrer, stalledräng eller något sådant. Det tycker jag att Sveriges statsminister borde besinna, innan julefriden — hoppas jag — lägrar sig över oss alla.

Herr talman! När Olof Palme oroar sig för mina rökvanor demonstrerar han ju att han inte förstår innebörden i den politik han själv för. Sanningen är, Olof Palme, att om inte jag och alla andra röker minst lika mycket som tidigare, kommer ni inte att få de pengar som är nödvändiga för att betala de ökade livsmedelssubventionerna. Så enkla sammanhang trodde jag att regeringschefen hade fattat, när han lägger fram en politik som bygger på detta. Sedan försöker han göra jämförelser på det sätt han gjorde och säger att han inte förstår den diskussion som uppkommit om livsmedelssubventionerna. Det är ju det tragiska, att Olof Palme i fall efter fall demonstrerar att han faktiskt inte förstår innebörden av sin egen politik. Jag beklagar inte diskussionen om livsmedelssubventionerna, men jag beklagar intensivt att ni driver en ekonomisk politik som tvingar fram ökade livsmedelssubventioner för att människor skall ha råd att köpa mat i samma utsträckning som tidigare. Det är ju det ni gör genom er momshöjning, genom er devalvering, som gröper ur köpkraft, osv. Det är just dessa åtgärder som gör att matkontot blir svårare att klara i synnerhet för människor med små inkomster. Därav följer att ni då tvingas höja livsmedelssubventionerna. Eftersom vi har denna insikt går vi självfallet emot de åtgärder som tvingar fram dessa ökade statsutgifter. Det är tragiskt — jag menar verkligen vad jag säger — att regeringen och det socialdemokratiska partiet icke har förstått hur olycklig denna ekonomisk-politiska väg är för det svenska folket. Varje sådant steg ni tar kommer att leda till att vägen till återvunnen samhällsekonomisk balans blir längre och svårare än den eljest hade behövt bli. Ni använde er av hela dagen i går, Olof Palme, för att försöka övertyga vänsterpartiet kommunisterna om att de skulle stödja er i omröstningen om momsen. Återigen: Har inte Olof Palme än i denna dag fattat att det väcktes en motion av vpk som innebar avslag på moms och att det väcktes motsvarande motioner av centern, folkpartiet och moderaterna? Sedan står Olof Palme här i dag och säger att vi försökte övertyga vpk om att stödja oss, trots att vpk:s företrädare sade klart och tydligt här i kammaren att vpk skulle stå kvar vid sitt eget förslag och rösta nej till en höjd moms. Hur mycket tror Olof Palme att han skall få förvanska verkligheten? För det är att förvanska verkligheten att försöka göra gällande att vi sökte stöd hos vpk, när vi bara konstaterade att de hade samma yrkande som vi hade. Sanningen är ju, Olof Palme, att det var landets nuvarande statsminister som i förrgår kväll lät meddela massmedia att man icke skulle akta för rov att använda sig av en voteringsteknik som är främmande för denna kammare enligt praxis, om det icke gick på något annat sätt. Nu har det gått på ett annat sätt. Vilket är då detta andra sätt? Jo, det är att vpk har fått diktera den politik som regeringen skall driva. Det kändes — jag förstår det — motbjudande för socialdemokraterna att ändra den praxis som vi tillämpat här i riksdagen i fullständig enighet när det gällt omröstningar under många år.

Man orkade inte stå vid vad gruppledaren sade: Om den situationen uppkommer att vi förlorar i omröstningen, då bör vi gå ut till folket i nyval. Resultatet av årets val, resultatet av den nuvarande regeringens politiska handlande är att det är vpk som i avgörande ögonblick styr den politiska utvecklingen. Man kan som Ola Ullsten gratulera vpk, men man måste samtidigt beklaga svenska folket.

Herr talman! Det var inte precis något statsmannatal som landets regeringschef höll för Sveriges riksdag för en stund sedan. Det är möjligt att det hade dugt som ett roligt middagstal på Bommersvik. Det vore intressant att veta vad Olof Palme menar med att ”manipulera riksdagen”. Vad som är ett faktum är att fram till i går kväll fanns en majoritet som sade nej till att momsen skulle höjas. Vad som är ett faktum är också att det hos svenska folket med all säkerhet finns en ännu större majoritet som säger att detta kan vi inte ta, inte en momshöjning också, ovanpå sänkta reallöner, höjningar av andra skatter och höjningar av praktiskt taget alla priser. När vi hävdar att denna majoritet hos riksdag och folk skall få komma till uttryck i riksdagens beslut, då får vi veta från landets regeringschef att detta är att manipulera riksdagsordningen. Och då får rent av ni, herr talman, också veta av landets regeringschef att ni är med i denna komplott, att också ni har sällat er till dem som vill lägga krokben för regeringen, så att den inte skall få igenom sitt momsförslag. Någon ända får det väl vara på de taktiska finterna, på försöken att trolla bort korten och på försöken att tala om något annat än vad saken egentligen gäller. I dag finns alltså inte längre den majoriteten. I stället finns en majoritet för regeringens momshöjarlinje. Den köptes i natt. Den kostar det svenska folket 500 milj.kr. Det är så man gör snabba affärer. Det är lätt att göra snabba och dyra affärer, när man inte själv betalar, utan någon annan står för fiolerna — i detta fall som i alla andra när det gäller skatter — det svenska folket. Olof Palme borde också hålla sig för god för att försöka göra något slags fördelningspolitisk profil av den sortens tricksande som nu pågår. Hellre billigare ostmackor för Lisa än sänkta priser på piptobak för Thorbjörn, hellre billigare mjölk för barnen än billigare cigarrer för Uffe och allt vad det nu var. Har Olof Palme inte tänkt på att detta fördelningspolitiska resonemang med en aldrig så liten travestering kan vändas i sin motsats. Man kan lika gärna säga så här: Hellre lägre priser på Olof Palmes lövbiff än på tvättmedel och jeans för barnfamiljerna. Hellre billigare gorgonzola för ungkarlshushållen än billigare skor till barnfamiljernas ungar. Det resonemanget är precis lika logiskt som det som statsministern förde, men det pekar på svagheteni den uppläggning som vi nu ser. Därför valde Olof Palme en annan form av demagogi.

Det är, precis som Thorbjörn Fälldin sade, på det viset att alla andra partier än socialdemokraterna här i riksdagen har väckt motioner, som går ut på att momsen inte skall höjas. Det var den situation som förelåg i går. Den kan i rimlighetens namn inte jämföras med en politisk uppläggning, som innebär att Olof Palme, Ingvar Carlsson och Kjell-Olof Feldt sitter både en och flera kvällar och förhandlar med de svenska kommunisterna om vilken ekonomisk politik som skall föras. Alla partier i riksdagen skall givetvis ha inflytande. Men det är också en fråga om på vilket sätt man använder detta inflytande. Vad vi nu har fått redovisat för oss är fortsättningen på en lättsinnets budgetpolitik, som kommer att leda landet i fördärv. Förr eller senare kommer även denna regering att inse att de offentliga utgifterna inte kan stiga hur mycket som” helst. Men då kommer den inte att kunna göra några besparingsingrepp med varsam hand och med känsla för fördelningspolitiska effekter. Då kommer vi att hamna i en situation där det är motiverat att tala om social nedrustning. Det är för denna politik som socialdemokraterna i dag bäddar.

Herr talman! Man är frestad att fråga Ola Ullsten: Vad är det för fel på Bommersvik? Det är ju ett utomordentligt trevligt ställe. Jag vill korrigera Ola Ullsten när det gäller biff, som han ständigt återkommer till. Biff ingår inte här utan mera näringsriktiga varor såsom mjölk, ost och fisk. Det är en missuppfattning av Ola Ullsten. När vi ändå håller på med ämnet biff, vill jag erkänna att jag blev klart imponerad av den föredragning beträffande bakdelar som Thorbjörn Fälldin höll. Det är utan tvekan ett argument mot en differentierad moms att olika delar av bakdelar på ett nöt kan få olika återbäring. Nr 52 En förutsättningslös utredning skall utarbeta en modell för differentierad moms. Det får väl visa sig i den modellen om man kan göra på annat sätt. Centerpartiet skall givetvis vara representerat i utredningen. Då får vi granska dessa ting. Men det är ingen orimlig tanke att man efter tio år skulle kunna göra en utredning om differentierad moms. Sådan moms förekommer i en rad länder, t.ex. Österrike och Frankrike. I vårt parti kommer ständigt upp krav på differentierad moms av fördelningspolitiska skäl. Thorbjörn Fälldin hade sina argument, och professor Lodin, hörde jag i morse, hade sina argument för att man borde gå någon annan väg från fördelningssynpunkt. Vi får väl pröva deras argument. När det gäller voteringsordningen vill jag bara konstatera det enkla faktum att det i en promemoria från kammarkansliet stod att den diskuterade voteringsordningen strider mot 5 kap. 3 § riksdagsordningen. Att konstatera detta är ingen förolämpning mot talmannen eller någon annan. Det är bara ett konstaterande. Syftet med att kasta in seriemetoden var egentligen att utestänga kommunisterna från möjligheten att rösta på sitt förslag, i varje fall i konflikt med ett borgerligt förslag. Den belastningen har ni dragit på er, och den kommer ni att få leva med ett bra tag. Beträffande kommunistberoendet tar ni i med förskräckliga åthävor och talar om röd-röd koalition. Thorbjörn Fälldin var inne på detta. Det är dock inte alldeles nytt att någon vill resonera med kommunisterna. För inte mer än två år sedan såg jag C.-H. Hermansson och Karin Söder på en gemensam plattform i folkomröstningen om kärnkraften. Jag skall inte anklaga dem för det. De hade sin mening. Detta försvarade Thorbjörn Fälldin ivrigt. Ni samarbetade med kommunisterna i en stor kampanj mot kärnkraften, och det är er demokratiska rätt. Det varade i ett halvår. När vi sedan överlägger med kommunisterna om det oerhörda, enligt er mening, i att sänka priset på mjölk med 30-33 öre och i stället öka priset på cigaretter med 3 öre, då är demokratin i fara. Kan ni inte inse att hela ert sätt är nästan parodiskt? Det var ett ganska rimligt resultat tycker jag. Från budgetsynpunkt är det precis egalt, om man tar in dessa pengar via livsmedel eller via tobak. Men det finns sakskäl för att ta in dem via tobaken. Det kan vi självfallet böja oss för, men det vi inte kan gå med på är att svika våra fyra vallöften och kravet på att dessa skall vara ansvarsfullt finansierade. Jag vet inte vad Ola Ullsten har för en egendomlig politisk doktrin. Han företräder ändå det gamla liberala partiet som har varit en av demokratins värnare. Vi har sagt alldeles entydigt till svenska folket att vi skall genomföra våra fyra vallöften och betala dem via en höjd moms. För detta fick vi ett kraftigt ökat stöd i folkopinionen, vilket ju folkpartiet inte precis fick. När vi sedan utför just det vi har sagt och höjer momsen, säger Ola Ullsten att folket är emot. Det är ett fullkomligt orimligt sätt att resonera. Vi har exakt underställt folket vad vi ville göra. Det är rätt att svika vallöften, sade Ola Ullsten en gång. Jag trodde inte att man därav kunde dra den ytterligare slutsatsen för folkpartiets del att det är fel att hålla vallöften. 39 Det är klart att besvikelsen är stor och tung på den borgerliga sidan. Jag noterar att litet pöste väl ur ballongen i andra omgången. Ordvalet var då litet mera dämpat, och det är i och för sig glädjande. Men det tycks finnas en särskild vrede över att vi faktiskt genomför våra löften på ett sätt som är statsfinansiellt neutralt. Det är alltså icke på någon som helst punkt fråga om en lättsinnig budgetpolitik. Här säger t.ex. Thorbjörn Fälldin att det är så förskräckligt besvärligt för dem som via momsen skall betala ökade priser. Det krävs subventioner, säger han. Men han talar icke ett ord om situationen för de arbetslösa vars ersättning de borgerliga ville pressa ned. En arbetslös byggnadsarbetare eller ingenjör skall väl också gå till butiken och köpa mat, men för dem ömmar ni inte. De som enligt er mening skulle betala karensdagar i sjukförsäkringen — människor med kroppsarbete, människor med yrken där det inte är möjligt att gå till jobbet med förkylning — skulle förlora tusentals kronor. De behöver också köpa mat, men dem ömmar ni inte för, inte alls. Vi måste gemensamt ta på oss bördorna och inte låta de utsatta grupperna ensidigt bära dem, som ni ville. Vad vi gör är motsatsen till en lättsinnig budgetpolitik. Man måste tro att folks minne är oändligt kort när man vågar ta sådana ord som lättsinne i sin mun. För sex år sedan tillträdde ni under jubel regeringsmakten. Då hade vi starka och sunda statsfinanser. Då hade den svenska staten ingen utlandsskuld. Vi hade tvärt om en nettofordran på utlandet. I sex år varade festen, och när ni fick lämna kanslihuset var det svenska budgetunderskottet 90 miljarder kronor, statsskulden skyhög och den svenska staten svårt skuldsatt till utlandet. Det är vad ni har åstadkommit under de här sex åren. Ni kan peka på att ni har haft det kärvt på många sätt, dålig konjunktur och andra bekymmer att kämpa med, och det skall jag inte bestrida. Ni kan ha många bortförklaringar förutom att er förmåga har varit begränsad. Men det är långt gånget när ni efter dessa erfarenheter försöker beskylla andra för lättsinne. Än en gång vill jag säga: Jag hoppas att den borgerliga besvikelsen lägger sig, så att ni kommer ner i normalt tonläge. Jag känner en stor glädje, om riksdagen i dag beslutar att genomföra fyra viktiga sociala trygghetsreformer med en ansvarsfull finansiering.

Herr talman! Vi befinner oss i den något underliga situationen att det närmast ankommer på mig att försvara talmannens oväld. När herr Palme talar om att något strider mot riksdagsordningen, hänvisar han till en promemoria från en person på kammarkansliet. I det papper som talmannen själv delade ut vid talmanskonferensen finns däremot icke ett ord om att den voteringsordning vi föreslog på något sätt strider mot riksdagsordningen. Det vore klädsamt om Sveriges statsminister slutade att angripa oss men framför allt talmannen och kammarens kansli för att medverka till en manipulation med riksdagsordningen. Vi kan faktiskt kräva den respekten av Sveriges statsminister. Vad statsministern emellertid inte inser eller inte vill inse är den koppling som finns mellan förslagen. Den socialdemokratiska regeringen har i syfte att verkligen klämma åt det kommunistiska partiet kopplat sina prioriterade löften till en höjning av mervärdeskatten. Alla andra utgifter, på många många miljarder kronor, som riksdagen i dag skall ta ställning till skulle däremot genomföras oberoende av mervärdeskattens storlek. Kjell-Olof Feldt talade om ett ”chicken race” mellan socialdemokrater och kommunister. Vad som är Olof Palmes olycka är att det var han som vek och kommunisterna som vann. När statsministern säger att genomförandet av de fyra löftena är statsfinansiellt neutralt, undrar man hur en gammal finansminister som Gunnar Sträng reagerar. I dag skall riksdagen besluta om utgifter på totalt sett uppemot 20 miljarder kronor. Ni höjer skatterna med upp till kanske hälften av detta. Ingen mer än Olof Palme torde kunna säga att det är statsfinansiellt neutralt. Det är bara ord, Olof Palme. De innehåller icke sanningen. Sanningen är att ni lägger fram förslag om utgifter som uppgår till mer än dubbelt vad ni tar in i skatt. Och ändå höjer ni skatten på ett sådant sätt att det säkert blir problem med att få in skattepengarna i ett land som redan är skattetyngt. Vår besvikelse är stor, jag tillstår det. Den är stor, därför att en svensk regering — en svensk socialdemokratisk demokratisk regering — för första gången någonsin förhandlat med kommunisterna. Jag tror att många gamla socialdemokrater är lika besvikna som vi. Därför, Olof Palme, är det här en allvarlig debatt och ingenting annat.

Herr talman! Ju längre den här debatten pågår, desto tydligare blir det hur trängd och besvärad Olof Palme i praktiken är. I brist på annat drar han då fram de olika grupperingar som fanns inför kärnkraftsomröstningen som något slags parallell till de nattliga förhandlingar som han har fört med vänsterpartiet kommunisterna. Sakläget i kärnkraftsfrågan: Vi inom centern hade en bestämd uppfattning, och vpk intog samma ståndpunkt. Situationen nu: Socialdemokraterna kommer med en proposition till riksdagen. Vpk yrkar avslag på ett viktigt led i denna proposition, momshöjningen. För att komma till en gemensam ståndpunkt har man förhandlingar. Förhandlingarna leder till att ni tvingas göra om ert förslag. Ni tvingas höja skatterna ytterligare. Det är skillnaden, och det visar hur föga jämförbara dessa saker är som Olof Palme försöker ta fram till sitt försvar. Ni har inget medlidande med den arbetslöse eller med den sjuke, säger Olof Palme. Jo, det har vi verkligen, Olof Palme. Vi vill inte vara med om att höja mervärdeskatten och skattetrycket för dessa människor. Just därför att ni höjer mervärdeskatten och på arbetsgivarna lägger pålagor som tar ifrån de människor som har jobb en möjlighet till högre lön — det gäller ju dem som är sjuka av och till — måste ni kompensera detta med att öka dessa transfereringar. Det är det som är felet i er politik. Det var också fel att ni inte i valrörelsen beskrev denna bytesaffär för valmännen. Hade ni gjort det, hade ni aldrig haft dessa bekymmer i dag. Jag är alldeles övertygad om att Olof Palme kommer att fortsätta att beskylla andra för högervridning. Nu är det dock klart att det är ett sätt att uttrycka sig som Olof Palme kommer att försöka använda i syfte att skyla över den egna vänstervridningen. Sedan, herr talman, vill jag instämma i vad både Ola Ullsten och Ulf Adelsohn har sagt när det gäller voteringsordningen. Också jag tycker att det är upprörande att landets statsminister vid flera tillfällen, i går och i dag, i debatten från denna talarstol utnyttjar en PM upprättad av en enskild tjänsteman. Det är en PM som icke är beställd av talmannen eller talmanskollegiet och som icke är behandlad av kammarkansliet. Denna PM lägger Olof Palme till grund för påståendet att andra partier skulle manipulera med riksdagsordningen.

Det finns ett sätt, Olof Palme, att reparera denna fadäs. Det är att avsluta denna debatt med att uttryckligen be i första hand talmannen och därutöver den del av riksdagen mot vilken beskyllningarna har riktats om ursäkt för ett förhastat uttalande.

Herr talman! Jag har inget emot Bommersvik, men jag tycker att det skall vara litet skillnad på roliga middagstal och vad landets statsminister har att säga inför Sveriges riksdag. Jag är alldeles säker på att även Olof Palme förstod att det var så jag menade.

Det är den majoriteten som nu i demokratisk ordning återspeglas här i riksdagen. Nu har ett av partierna hoppat av. Det har visat sig att vpk:s löften var ungefär lika mycket värda som hela katalogen av socialdemokratiska löften. Nu finns det alltså en majoritet i riksdagen för att momsen skall höjas, och jag skulle inte ett ögonblick drömma om att tricksa med några voteringsordningar för att trolla bort den majoriteten. Men jag är samtidigt alldeles säker på att en majoritet av svenska folket fortfarande håller fast vid vad de tyckte i september, nämligen att vi inte har råd att höja momsen. Man kanske rent av har övertygats ännu mera om detta sedan man fått veta att devalveringspolitiken leder till att reallönerna kommer att sjunka med 4 å SN. Jag vill inte svara med samma mynt som Olof Palme och andra och säga att vad som kommer att ske i denna votering är ett sätt att manipulera folkviljan, men jag vill gärna säga att det är ett väldigt tvivelaktigt sätt att uttrycka respekt för folkviljan, att nu driva igenom en momshöjning. Olof Palme missuppfattade mig medvetet också när han citerade vad jag har sagt om att det är rätt att svika löften. Jag menade faktiskt vad jag sade.

Vi kan inte bjuda på de här reformerna. Vi måste acceptera en stramare politik.

Detta är ett oförblommerat svek; Olof Palme. Det är icke uttryck för någon ekonomisk ansvarskänsla. Dessutom är det en grov demagogi att säga att denna er politik skulle vara i de arbetslösas och sjukas intresse. Vi har aldrig föreslagit att ersättningen till dem som är arbetslösa skall sänkas. Vi har sagt att avgifterna till arbetslöshetskassan, som betalas av dem som har arbete, skall höjas. Det blir varken bättre eller sämre för de arbetslösa ur den synpunkten, men ur en annan synpunkt blir det sämre: också de arbetslösa måste ju gå till butiken och handla. Där blir varorna nu dyrare än vad de hade blivit om mittenregeringen hade fått fullfölja sin politik. Detta är sanningen om den socialdemokratiska fördelningspolitiken gentemot de arbetslösa. Det är precis likadant när det gäller de sjuka. Till sist, herr talman, är det alldeles säkert att om svenska folket hade fått välja, hade de föredragit en regering som förlorade en omröstning i riksdagen framför en regering som gör upp med kommunisterna om att höja skatterna.

Herr talman! Med anledning av statsministerns anförande beträffande voteringsordningen vill jag anföra följande. Vid gruppledardiskussionen i måndags med talmannen och gruppledarna meddelade talmannen att han skulle ställa proposition på båda voteringsordningarna men förorda den sammanhållna voteringsordningen. Enligt talmannens uppfattning var emellertid båda voteringsalternativen förenliga med riksdagsordningen och naturligtvis än mer med grundlagen. De vice talmännen var helt införstådda med denna uppläggning. Förslaget till talmannens anförande skrevs av Jag har, herr talman, velat anföra detta till protokollet, eftersom det är av betydelse för såväl talmännen som partierna och kammarsekretariatet att det inte föreligger någon oklarhet i denna fråga.

Herr talman! Jag kunde konstatera att förste vice talmannen i tidningsartiklar i Svenska Dagbladet redan före detta berömda sammanträde på måndagen gick i polemik mot talmannen och förordade, då sannolikt som ledamot av skatteutskottet, den voteringsordning som de borgerliga reservanterna stod bakom. Jag vill beträffande detta för det första konstatera att talmannen föreslog den sammanhållna voteringsordningen. Att man sedermera försökte jämka till det här tycker jag är helt normalt. För det andra vill jag konstatera att jag anser att detta likväl är i strid med riksdagsordningen. Att detta skulle vara i strid med grundlagarna har jag aldrig påstått. Jag anser att detta är i strid med riksdagsordningens 5 kap. 3 §. Som stöd för denna uppfattning vill jag anföra dels en promemoria utarbetad i kammarens kansli, dels en promemoria utarbetad av Bengt Owe Birgersson, dels den debatt som förekom i kammaren 1973 då man i detta avseende ville ändra riksdagsordningen. Men den överväldigande majoriteten i riksdagen hade den åsikten att man borde bibehålla den s.k. elimineringsmetoden. Denna uppfattning tillåter jag mig att vidhålla.
Herr talman! Jag är tacksam om jag kan få ett tillfälle till ett ytterligare klarläggande för statsministern. Jag har aldrig gått i polemik med talmannen om voteringsordningen. Tvärtom har jag hävdat att den voteringsordning som talmannen föreslog enligt praxis skulle vara den naturliga. Samtidigt finns det ingenting i riksdagsordningen som förhindrar en majoritet i kammaren att isolerat få rösta ja eller nej till momsen om man skulle önska detta. Denna bedömning har uppenbarligen senare också funnits med i det anförande som talmannen skulle ha hållit om båda voteringsordningarna fortfarande hade varit aktuella.
Herr talman! Låt mig avslutningsvis konstatera tre ting. För det första: Statsministern vidhåller att såväl talmannen som riksdagens kammarkansli och de borgerliga partierna skulle på något sätt önska manipulera med riksdagsordningen när vi ansåg att en majoritet i riksdagen också skulle komma till uttryck i riksdagens protokoll. För det andra: I uppgörelsen har tydligen ingått att kommunisterna icke skall delta i debatten. Herr Werner är inte ens här inne för att inkassera sin triumf. — Jaså! Välkommen in! Det var faktiskt läge för det. För det tredje, herr talman, och det mest avgörande: En svensk socialdemokratisk regering har gjort det avhängigt av kommunisterna om den skall sitta kvar, om den skall avgå eller om den skall gå till nyval. Detta är det nya i svensk politisk historia — en svensk socialdemokratisk regering har överlåtit åt kommunisterna att avgöra om den skall sitta kvar, om den skall avgå eller om den skall utlysa nyval.
Herr talman! Låt mig helt kort konstatera att jag en gång har sagt att herr Adelsohn är något av en främmande fågel i denna kammare. Denna situation, att kommunisterna genom sin röstning avgör huruvida en socialdemokratisk regering skall kunna sitta kvar eller inte, har förelegat hundratals gånger sedan 1932. Det är bara åtta år som vi har haft en egen majoritet. Herr Adelsohn må vara en främmande fågel, men det får vara någon måtta på ovederhäftigheten!
Herr talman! Det skulle aldrig falla mig in att kalla herr Palme vare sig det ena eller det andra. Jag tycker det är under vår värdighet i Sveriges riksdag att använda den vokabulären. Jag tycker det är synd, beklagligt och tråkigt att Sveriges statsminister i det här läget inte kan undvika att använda uttryck av det slaget. Men det är inte detta som är det avgörande, Olof Palme. Det avgörande är att ni förut talade om att avgå eller eventuellt utlysa nyval men att ni därefter förhandlat med det kommunistiska partiet och därför kan sitta kvar. Det är detta som är det avgörande och det nya i svensk politisk historia.

Herr talman! Eftersom ingen har yrkat bifall till vpk:s motionsyrkande om kompensationsåtgärder för utebliven mervärdeskattehöjning, finns det ingen anledning för mig att vidhålla mitt yrkande om bifall till reservation nr2 i skatteutskottets betänkande nr 14, som ju avsåg avslag på vpkyrkandet. Därmed bortfaller också mitt yrkande om uppdelning av voteringen beträffande moment 1 i utskottets hemställan.

Fru talman! Efter gårdagens, nattens och morgonens dramatik, som ändå gällde endast en mindre del av den ekonomiska politiken, skall vi nu ägna oss åt större frågor. Vi skall debattera de påfrestningar som regeringens stora devalvering och krisplan leder till. Medan den oro och den upphetsning som vållats av karensdagar och momshöjning mest haft partipolitisk karaktär, så är de krafter som regeringen med sina övriga åtgärder satt i rörelse sådana att de kan driva landet och dess medborgare in i ett ekonomiskt kaos med svåra sociala återverkningar. Den nya socialdemokratiska regeringen var så otålig att visa sin handlingskraft att den redan innan den tillträtt devalverade kronan med 16 20. Argumenten för denna åtgärd har skiftat. Dels har regeringens talesmän hävdat, att ett stort valutautflöde gjorde devalveringen ofrånkomlig. Dels har det sagts, att åtgärden företogs för att skapa utrymme för andra ekonomisk-politiska åtgärder i syfte att bekämpa krisen. Vad först utflödet av valuta beträffar, kom spekulationen mot den svenska kronan i gång på allvar först under den sista veckan före valet. Den förstärktes sedan det blev klart att Sverige skulle få en socialdemokratisk regering, som på sitt program hade en offentlig expansionspolitik med åtföljande försvagning av budgetoch bytesbalans. Den svenska kronan var inte särskilt svag vid tidpunkten för devalveringen. Dess övervärdering jämfört med ett genomsnitt av andra valutor kan beräknas till endast ca 3 20. Ett förtroendeingivande ekonomiskt program och ett bestämt uppträdande, kanske förstärkt med en tillfällig räntehöjning, skulle ha fått valutaoron att lägga sig. I stället grep socialdemokraterna chansen att framstå som målmedvetna och handlingskraftiga. De företog en så stor nedskrivning av kronans värde att den inte kan betecknas som något annat än en konkurrensdevalvering. Att den uppfattats så utomlands framgår av redan insatta motåtgärder. EG har infört högre tullsatser för vår pappersexport. Man överväger också att tillgripa restriktioner mot den svenska stålexporten. Vi har all anledning att räkna med att bli noga påpassade den närmaste tiden. Ytterligare statssubventioner till svenska exportföretag kan komma att utlösa mycket kännbara repressalier. Med sitt förslag om ett kapitaltillskott på över 5 miljarder till Statsföretag leker regeringen med elden. Om det dominerande syftet var att skaffa Sverige en undervärderad valuta och därmed lägga grunden för en expansion inom den konkurrensutsatta delen av näringslivet, så måste det framhållas att läget i dag är ett helt annat än det var 1931 och 1949, då sådana aktioner anses ha genomförts med framgång. Den internationella efterfrågan är utomordentligt låg. Världshandeln väntas kvarligga på en i stort sett oförändrad nivå i år och nästa år. Det är inte lätt att erövra marknadsandelar när handeln stagnerar. Regeringens uppmaningar till exportföretagen att sänka sina priser för att öka exportvolymen tycks också i stor utsträckning förklinga ohörda. Många invänder att efterfrågan är så dålig att det inte går att sälja mer, oavsett priset. Andra pekar på trängande behov av att förbättra sin dåliga lönsamhet. Och ytterligare andra anför att de inte vågar sänka priserna just med tanke på den svenska devalveringens utmanande karaktär. Mycket talar för att det dröjer ytterligare ett år innan det blir något nämnvärt uppsving i den internationella ekonomin. Risken är stor att det utrymme devalveringen avsågs skapa vid det laget är i stort sett uppätet av högre inkomstökningar och snabbare inflation än i vår omvärld. Allt som då har åstadkommits är fortsatt svår obalans, men med högre löneoch prisstegringstakt. Nästa valutakursförändring är under sådana omständigheter inte långt borta. Statsminister Palme skriver inledningsvis i propositionen att avsikten med devalveringen var att återställa förtroendet för kronan samt att förbättra näringslivets konkurrenskraft. Det är svårt att förstå hur en femte devalvering på sex år skall kunna framstå som förtroendeingivande. Den Nr 52 måste snarare bekräfta intrycket att Sverige valt att genomföra den Torsdagen den nödvändiga kostnadsanpassningen, inte den svåra vägen via kamp mot 16 december 1982 inflationen och återhållsamhet på lönesidan, utan med den politiskt enklare metoden att förändra kronans köpkraft i andra valutor. ÖVErgångsvis SÖrErtrag OREF gen industrins Konkunensprent genom en politiska åtgärder devalvering, men samtidigt fördröjer denna åtgärd den nödvändiga strukm.m.